Herr talman! Vi har som bekant från centern i över ett årtionde drivit kravet på en vidgad länsdemokrati. Det första initiativet togs från vår sida redan 1963. Vårt krav har också varit framgångsrikt i så måtto att det fått allt vidare genklang såväl här i riksdagen som runt om ute i landet, inte minst bland landstingspolitiker av olika politisk kulör. Ett omfattande utredningsarbete har också ägt rum, främst genom länsdemokratiutredningen som 1968 avgav ett framåtsyftande och betydelsefullt principbetänkande, Förvaltning och folkstyrelse. Men vi har inte ännu nått fram till målet.

Sedan 1970 har socialdemokraterna begravt frågan i länsberedningen, en utredning som enligt vad som framkommit hittills inte nått fram till några som helst beslut. Socialdemokratin vill, tycks det, med alla tänkbara medel skjuta denna fråga framför sig så långt som möjligt in i en oviss framtid. När vi från centern så hårt engagerat oss i den här frågan så beror det naturligtvis på att vi anser det utomordentligt viktigt att man når fram till ett positivt resultat. Det finns enligt vår mening ingen anledning att på det regionala planet i viktiga samhällsfrågor ha en i princip annorlunda beslutsordning än den vi är vana vid på riksplanet och i kommunerna. Det naturliga måste vara att det folkvalda regionala organet, landstinget, får huvudansvaret för den planering och de beslut som gäller för regionen som helhet. Om — som vi vill — det övergripande ansvaret för utvecklingen inom respektive län läggs över från länsstyrelsen till det folkvalda landstinget, får vi en fördjupad och vidgad demokrati. De för länet betydelsefulla frågorna kommer att behandlas av ett organ som är öppet för insyn, initiativ, debatt och ansvarsutkrävande i vanlig demokratisk ordning. Och genom detta får vi den effekten att landstingen på ett helt annat sätt än nu kommer att bli för medborgarna viktiga och intressanta politiska organ, på vilka de kan resa helt nya anspråk. En vidgning av landstingens kompetens kommer också att medföra att de på ett helt annat sätt än hittills uppmärksammas av massmedia, särskilt lokal press, lokalradio och TV. Därmed kommer således de regionala frågorna att lyftas fram ur den relativa anonymitet där de nu befinner sig, och även detta kommer naturligtvis att medverka till ett bredare engagemang från medborgarnas sida och till en bättre information om beslutens innebörd. Genom att frågorna flyttas över från den statliga byråkratin till landstingen kommer således viktiga demokratiska värden att tillgodoses. Vi får ett rakt och lättöverskådligt ansvarsförhållande. Vi vidgar möjligheterna till insyn och påverkan, vi ger ett ökat och förbättrat underlag för information och debatt. Allteftersom åren gått har den reella utvecklingen medfört att allt fler och allt viktigare samhällsuppgifter lagts på länen — och nya trycker på. Det gäller så viktiga ting som fullföljandet av den fysiska riksplaneringen, frågor som rör bebyggelsestruktur och bostadsförsörjning, befolkningsramarna och deras fördelning, den regionala trafikplaneringen, miljöskyddet, naturvården, avfallshanteringen, kulturpolitiken och planeringen för fritid och rekreation. Den expansion som skett och den ytterligare vidgning av uppgifterna på regional nivå som kan förväntas ger naturligtvis kravet på vidgad länsdemokrati alldeles särskild tyngd. Det framstår som alltmer orimligt att alla dessa för medborgarna så betydelsefulla ting inte skall kunna bli föremål för en samlad och samordnad politisk värdering och planering inom det folkvalda organet, landstinget. Man kan också märka en allt större otålighet ute i olika landsting. Det börjar bli vanligt att frågor som ligger utanför landstingens traditionella verksam hetsområden väcks i form av motioner och interpellationer, som ger upphov till omfattande debatter utan att landstingen kan gå till några förpliktigande beslut. Och om man ser på de politiska partiernas landstingsprogram inför det senaste valet, så finner man att de ofta spelar över vida sektorer med krav som inte kan realiseras inom de kompetensområden som nu är tilldelade landstingen. Även dessa program är uttryck för en tilltagande otålighet inför den ordning som nu gäller. Och krav på reformer kommer allt tätare från aktiva landstingspolitiker. Mot den bakgrund jag här skisserat är det mycket märkligt att det statliga utredningsarbetet efter 1968 inte inriktats på ett förverkligande av länsdemokratialternativet. Länsstyrelsereformen 1970 var en undanmanöver, och länsberedningen har inte haft någon klar målinriktning för sitt arbete. Många år, som borde ha använts till att genom kompletterande utredningar följa upp länsdemokratiutredningens principförslag, har därmed gått till spillo. Nu har länsberedningen signalerat att den skall framlägga ett principbetänkande hösten 1974. Hur det kommer att se ut kan man naturligtvis inte ha någon absolut säker mening om. Men om man skall gå efter den föredragning som beredningens ordförande hade i konstitutionsutskottet, så kommer detta principbetänkande inte att sikta till några mera revolutionerande förändringar. Ett utslag av den misströstan som man kan ha anledning att känna inför länsberedningens kommande betänkande är det faktum att Landstingsförbundet känt sig föranlåtet att sätta i gång med en alldeles egen utredning om landstingens ställning och uppgifter. Man hyser således på den kanten inga större förhoppningar om positiva resultat av länsberedningens arbete. Nu är det ju så att det över huvud taget inte är några nya principbetänkanden som vi suktar efter. Det vägval som man kan göra är sedan länge klarlagt. Man kan antingen inrikta sig på en fortsatt utbyggnad av länsbyråkratin — vilket tycks vara den socialdemokratiska linjen — eller gå in för ett förverkligande av det länsdemokratiska alternativet. Vi har från centerns sida länge förordat det senare. Det har också riksdagens majoritet gjort. I mars 1972 beslöt riksdagen att länsberedningen skulle få i uppdrag att inrikta utredningsarbetet på en utbyggnad av landstingen till regionala självstyrelseorgan med ansvar för bl.a. den regionala samhällsplaneringen. Men det vill tydligen inte regeringen och inte heller riksdagens socialdemokrater vara med om. Regeringen har inte efterkommit riksdagens beslut. Detta finner vi — som vi framhåller i vår reservation i utskottsbetänkandet — ur principiell synpunkt anmärkningsvärt och ur saklig synpunkt synnerligen otillfredsställande. Fördenskull återkommer vi även i år i denna viktiga fråga. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till konstitutionsutskottets betänkande.
Herr talman! Denna fråga har diskuterats mycket och länge både här i riksdagen och utanför riksdagen.

utredningen år 1968, har successivt vunnit anslutning i den allmänna debatten, och för ett och ett halvt år sedan nåddes i riksdagen majoritet för denna linje. Riksdagen skrev då till regeringen och begärde att länsberedningens arbete skulle inriktas på en utbyggnad av landstingen till regionala självstyrelseorgan med ansvar för bl.a. samhällsplaneringen. Länsberedningen har dock icke fått denna inriktning av sitt arbete. Den arbetar vidare oberoende av riksdagens beslut. Regeringen har inte brytt sig om riksdagens beslut och har inte givit länsberedningen några nya direktiv. Det ansvariga statsrådet, Svante Lundkvist, dekreterade helt öppet i en frågedebatt för ungefär ett år sedan att han inte hade för avsikt att följa riksdagens vilja och ge länsberedningen några nya direktiv. Jag tror att den debatten kommer att gå till historien som ett av de förhoppningsvis sista och mest flagranta exemplen på förakt för demokratins spelregler. Denna kritik mot regeringens handläggning av frågan kvarstår givetvis, även om herr Lundkvist nu inte längre inom regeringen ansvarar för dessa frågor. Jag skall, herr talman, här utveckla varför det är så viktigt att länsberedningens arbete ändras just nu och varför således utskottsmajoritetens linje — att alla olika alternativ skall förutsättningslöst prövas av beredningen — inte håller. Låt oss då först och främst minnas att denna fråga redan utretts av flera offentliga utredningar: länsförvaltningsutredningen och länsdemokratiutredningen, som båda var verksamma i slutet av förra årtiondet. Länsdemokratiutredningen gjorde som grund för framtida funktionsfördelning en sektorsanalys för att visa hur uppgifter fördelades mellan statliga och kommunala organ på olika nivåer. Samma arbete utförs nu av länsberedningen. Länsdemokratiutredningen avgav 1968 ett stort principbetänkande. Länsberedningen har nu för avsikt att hösten 1974 avge ett stort principbetänkande, för att därefter låta utredningen förpuppas och eventuellt återkomma med konkreta förslag efter en förnyad riksdagsbehandling. Detta är som jag ser det en helt onödig omgång i utredningsarbetet. Det är en upprepning av vad som redan har gjorts. Vad som i stället borde ske är att ett konkret förslag snabbt läggs fram för hur riksdagens principiellt länsdemokratiska linje skall kunna förverkligas. Vi vet nu att genom regeringens handlande kommer riksdagen inte att få något sådant förslag. Därigenom blir givetvis förverkligandet av länsdemokratin försenat. Det är emellertid, herr talman, värre än så. En länsdemokratisk reform blir härigenom inte bara försenad, den blir troligen omöjliggjord genom regeringens och länsberedningens handlande. Och jag skall utveckla skälen till att jag tror att man kan resonera på det här viset. För några år sedan inrättades planeringsenheter vid länsstyrelserna, och dessa har successivt förstärkts personellt. Dessa statligt anställda planerare kommer att få en central uppgift vid fullföljandet av riksdagens beslut om den s.k. fysiska riksplanen. Detta betyder att redan under de närmaste åren kommer beslut och rutiner för den regionala planeringen att bindas och att bindas till de statliga länsorganen. Riksdagen kommer då att om några år, låt oss säga 1975, tvingas konstatera att om man inte vill riva upp hela den nya statliga förvaltningsapparat som skapats för detta område på länsnivån saknas i det läget förutsättningar för en demokratisering av länsförvaltningen. Detta är, som jag ser det, ett mycket starkt skäl för kritik mot regeringens handläggning av saken: regeringen hindrar i realiteten genomförandet av riksdagens önskemål. Det är naturligtvis också ett starkt skäl för att i dag på nytt skriva till regeringen i det här ärendet. Ett vanligt socialdemokratiskt argument är att länsdemokratitanken på något sätt skulle kunna komma i strid med den kommunala demokratin. Ingenting kan enligt min mening vara felaktigare. Den kommunala självstyrelsens grundprincip är ju att människorna inom minsta möjliga enhet och med minsta möjliga avstånd till beslutsfattarna själva skall få avgöra sina angelägenheter. Kommunens planering skall avgöras av kommuninnevånarnas företrädare. Länsplaneringen borde lika självklart få avgöras av länsinnevånarnas företrädare, dvs. de nuvarande landstingen. Och landstingen skulle jag gärna ge beteckningen länsparlament för att därmed markera den regionala självstyrelsen. Tillsammans med ett antal yngre liberaler gav jag för övrigt 1967 ut en bok med titeln Länsparlament, där vi sökte visa hur man också på länsplanet skulle kunna skapa en väljarnära form för beslutsfattande. En länsdemokratisk reform skulle innehålla dels en förändrad organisation av de statliga och kommunala organen på länsnivå, dels en förändring av befogenhetsfördelningen mellan dessa organ, där huvudprincipen skulle vara att statliga beslutsbefogenheter överfördes till kommunala organ och då i första hand sekundärkommunala organ. Jag skall i detta sammanhang beröra en problematik, som riksdagen kommer att behandla senare i denna månad men som enligt min mening kan få ett samband med länsdemokratifrågan. Jag tänker då på organisationen av radio-TV i Sverige. Från folkpartiets sida har det centrala statliga monopolet på detta område länge kritiserats, främst med hänsyn till de risker detta monopol medför för en ensidig nyhetsoch åsiktsförmedling. Samtidigt har det varit uppenbart att det har funnits svårigheter att säkerställa en verklig konkurrens på området, helt enkelt på grund av omfattningen av och kostnaderna för radiooch TV-verksamheten. Radioutredningens förslag om lokalradio har från denna synpunkt sett sitt intresse genom att man föreslår lokalradio med annan huvudman än Sveriges Radio, vilket i och för sig bör hälsas med tillfredsställelse, även om man kunde ha önskat en klarare anknytning av detta huvudmannaskap till den kommunala självstyrelsens organ. Det är här som den länsdemokratiska reformen kan bli aktuell. Jag tror nämligen, kort uttryckt, att de nya länsdemokratiska organen — de till länsparlament förvandlade landstingen — skulle kunna bli huvudmän för ett andra radio-TV-bolag. Länsparlamenten skulle i samverkan eller genom Landstingsförbundet kunna ta över delar av den programverksamhet som i dag sköts av monopolföretaget Sveriges Radio, t.ex. TV 2. Därigenom skulle det nuvarande centrala monopolet brytas, utan att kommersiella intressen fick ett ökat inflytande över etermedia. I själva verket ser jag detta — länsparlamenten som huvudman för ett andra radiooch TV-program — som en nära nog idealisk lösning av frågan hur man skall organisera etermediasändningarna i ett demokratiskt och decentraliserat samhälle. Det är självklart, att om detta alternativ för organisationen av radio-TV i Sverige skall kunna komma upp till allvarlig debatt, så måste arbetet på att skapa verkligt länsdemokratiska organ påskyndas och inte som nu i länsberedningen utredas i snigelfart. Detta är ytterligare ett skäl varför jag tycker att riksdagen skall driva på och återkomma i denna fråga. Herr talman! Med dessa motiveringar vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Efter de två tidigare inläggen här kunde jag i stort sett ha nöjt mig med att instämma i vad de båda talarna sagt i vad gäller innehållet i reservationen.

I Sovjetunionen finns det frimärken och brevmärken på vilka det står ”All makt åt sovjeterna”, dvs. åt partiet. Jag vill inte föreslå liknande brevmärken här — och jag vill för övrigt inte göra någon som helst jämförelse. Till skillnad från exempelvis justitieministern är jag mycket noga med uttalanden i sådana frågor. Men jag vill ändå säga att det inte vore obefogat om det socialdemokratiska partiet utfärdade breveller frimärken där det stod: All makt åt kanslihuset. Genom att detta blivit en följetong med olika kapitel har saken sedan också fått en annan aspekt. Riksdagens beslut från 1972 har icke följts av regeringen. Den har satt sig över detta, och den har gjort det med en öppen och cynisk motivering som herr Molin erinrade om. Att regeringen på detta vis sätter sig över riksdagens beslut förefaller särskilt egendomligt när vi står i begrepp att anta en grundlag som, även bokstavligt talat, skall förlägga all makt till riksdagens gemak.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

Herr talman! Det är ingen nyhet att Hilding Johansson i Trollhättan radar upp alla möjliga svårigheter i länsdemokratins väg. Det är vi vana vid — det har han gjort i varje debatt som vi haft i denna fråga här i kammaren. Han har därvid haft stöd av företrädare för regeringen, framför allt av Svante Lundkvist. Man säger att det man vill ta ställning till är resultatet av en förutsättningslös utredning. I själva verket lyser det igenom alla inlägg som görs från ledande socialdemokratiska politiker en allmän negativism till en utbyggnad av länsdemokratin. Nu finns det emellertid andra socialdemokrater — utanför den här kammaren — som har en annan uppfattning. Jag kan nämna den framstående landstingspolitikern Kurt Ward som klart gett sin anslutning till en vidgad länsdemokrati. När vi fick ett skifte på ministerposten i det departement som skall handlägga dessa frågor knöt jag personligen vissa förhoppningar till detta skifte.

Den motion vi nu behandlar väcktes långt innan vi hade dechargedebatten i våras. Att behandlingen av motionen har skjutits till hösten är en sak för majoriteten.

Herr talman! Det samförstånd herr Johansson i Trollhättan efterlyste har inte direkt främjats av handläggningen av detta ärende eller av uttalanden av statsrådet Lundkvist. I övrigt vill jag säga att herr Johansson har obetingat rätt på en punkt — jag är ingen revolutionär. Det revolutionära arbetet lämnar jag åt de personer som känner sig bättre lämpade härför än jag. Deras antal och betydelse förstoras som bäst i åtskilliga av våra massmedia. Men det är, herr talman, ett annat kapitel. Jag kan dock knappast finna att det är ett uttryck för revolutionär anda att påyrka mer länsdemokrati och mindre länsbyråkrati. Herr Johansson i Trollhättan hade svårt att förstå min liknelse om kanslihuset. Jag skall uttrycka mig litet tydligare. När regeringen med användande av utnämningsmakten tillser att den får majoritet även i borgerligt styrda länsstyrelser med den mer eller mindre öppet uttalade motiveringen att det skall råda samförstånd mellan regeringens politik och länsstyrelsernas, innebär det att makten förläggs i kanslihuset. Detta motiverar texten på brevmärkena, herr Johansson.

Herr talman! Jag skall kort söka motivera bakgrunden till vpk:s ställningstagande i denna fråga. Mot reservanternas linje talar enligt vår mening två viktiga skäl. Först och främst är hela den frågeställning som reservanterna här målar upp en historisk frågeställning. Vi har sedan åtta år en fungerande länsplanering på länsstyrelserna. Man kan nu rimligtvis inte börja diskutera att flytta över den på en helt annan myndighet, vars framtid är i högsta grad osäker. Det är väl ändå uppenbart att man i den diskussion som inom kort, när länsberedningen är färdig med sitt arbete, kommer att utbryta om dessa frågor inte torde diskutera på det sättet att man ställer landsting mot länsstyrelse. Man kommer att diskutera hur vi skall få en helhetsförvaltning, en framtida integrerad länsförvaltning. Det är den enda vettiga och realistiska möjligheten att komma över denna dualism, denna tvehövdade hydra, som länsförvaltningen nu utgör. I det perspekti vet är det meningslöst att blåsa upp den gamla motsättningen mellan landsting och länsstyrelse. Ännu viktigare är emellertid de rent praktiska administrativa och arbetsorganisatoriska skälen. Jag för min del tycker att reservanterna företräder en viss grad av lättsinne och oansvarighet samt en tendens till skrivbordskonstruktion, som är orealistisk och dessutom farlig för det samhälleliga planeringsarbetet. Vi vet ändå hur situationen har varit på detta område. Vi vet att statsmakterna 1964/65 hade kommit till den ståndpunkten att de samhälleliga planeringsproblemen och samhällsutvecklingen ställde så starka krav på en mer beslutsam och systematisk administration av dessa frågor, att man var tvungen att bygga upp en apparat på det regionala planet för att ta hand om problemen. Då lade man den apparaten på länsstyrelserna. Man började bygga upp den. Det krävde åtskillig möda. Det tog flera år, innan den kunde börja arbeta. Vi vet att när man bygger upp en förvaltning eller kraftigt ändrar dess förutsättningar, då tar det alltid relativt lång tid dels innan kompetensgränserna blir helt klara, dels innan riktlinjerna för arbetet har kommit fram och blivit accepterade på alla håll och dels innan över huvud taget administrativa och kontorsmässiga rutiner har hunnit utvecklas. För all förvaltning tar det vissa år innan den fullt kan spela ut sin effektivitet, innan den fått den grad av rutin som är nödvändig för att apparaten skall kunna fylla sin uppgift. Vi hade alltså en helt ny förvaltning, uppbyggd efter den 1 juli 1965, och det tog tid innan den kunde börja fungera och ta i de här frågorna på allvar. Sedan fick vi 1970 och 1971 av åtskilliga andra tvingande skäl en omfattande omvälvning inom länsförvaltningen, en omjustering av många ting inom länsstyrelserna, en omfördelning av kompetenser osv. Och det tog tid. Det tog ett par år, innan alla nya tjänster var tillsatta, innan de nya kompetensgränserna var klart uppdragna, innan nya arbetsrutiner hade kunnat börja utvecklas och innan kontorspersonalen, som ju också i stor utsträckning flyttades om, kunde börja fungera fullt effektivt. Vi har alltså på de senaste åtta åren, trots det väldiga trycket och behovet av starka planeringsinsatser på den samhälleliga sidan, haft två djupgående administrativa reformer, som i och för sig har varit nödvändiga men som naturligtvis har inneburit störningar för planeringsarbetet i så måtto att det krävdes ett par år i samband med reformerna innan förvaltningen kunde börja arbeta med full effektivitet. I detta läge och med de ständigt ökande krav på planeringsinsatser som samhällsutvecklingen ställer, vill alltså reservanterna och de borgerliga partierna företräda den linjen att nu skall man göra ytterligare en stor reform och flytta över hela denna apparat, som nyss har börjat arbeta med full effektivitet, på en helt annan myndighet och ställa den inför helt andra administrativa problem. Det innebär att den skulle stå under överhöghet av helt andra instanser än den gör nu. Och vem vet om landstingen är beredda att acceptera den typ av kompetensfördelning och organisation som har utvecklats inom länsstyrelserna på det här området? De kanske vill ha en helt annan ordning. Och hur blir det för kontorspersonalen, som skall infogas i ett helt nytt löne-, avtalsoch rättssystem? Var och en som tänker litet praktiskt förstår att detta är fullständigt orimligt. Detta är det säkraste sättet att förlama planeringsarbetet på det regionala planet och åstadkomma en fördröjning av insatser som i dag är angelägna och som absolut skulle kraftigt förlora på att de blev fördröjda. Sedan vill jag säga i anslutning till den enligt min mening konstlade diskussionen om länsbyråkrati kontra länsdemokrati, att hela det sättet att lägga upp diskussionen bygger på en drömbild om hur landstingen fungerar. Jag kan ju nu kalla mig länsbyråkrat, men jag vill säga att om jag skulle flytta över till landstinget så skulle jag vara precis densamme och fungera ungefär på samma sätt där som jag gör på länsstyrelsen. Flyttningen skulle inte på något sätt innebära att mina byråkratiska befogenheter skulle kringskäras. Landstingen karakteriseras nämligen inte av någon sådan där drömd demokratisk arbetsform. Vi vet alla att landstingsmötena pågår under några få dagar på året. I övrigt är det förvaltningsutskottet och landstingsbyråkratin — för där finns ju också en omfattande byråkrati — som sköter spelet. Och det fungerar ingalunda mera demokratiskt än vad det gör på länsstyrelserna. Snarare skulle jag vilja påstå att den offentliga insynen och den offentliga bevakningen har större förutsättningar att göra sig gällande i en statlig länsförvaltning, eftersom offentlighetsprincipen dock traditionellt är mera konsekvent genomförd där. Vad vi menar är att man måste ha bort hela denna historiska frågeställning. Man måste ha bort hela denna konstlade diskussion om länsbyråkrati och länsdemokrati, som utgår ifrån en syn som icke svarar mot verkligheten. Vi anser att man skall låta länsberedningen bli färdig och se vad den kommer med. Utifrån detta måste man föra den kamp för en demokratisering av den regionala förvaltningen som självklart alla progressiva krafter önskar skall föras och ge resultat. Man skall då ta upp frågan om någon form av framtida integrering mellan landstingsförvaltning och länsstyrelseförvaltning. Därvid kan det naturligtvis också bli tal om att ta ställning till den principiellt och konstitutionellt oerhört viktiga frågan huruvida denna framtida regionala förvaltning skall vara statlig eller kommunal. Mig personligen skulle det göra detsamma om jag sitter på en landstingskommunal eller på en statlig förvaltning.

Däremot förutsätter en väl fungerande landstingskommunal förvaltning att den centrala statsmakten har ett system för att fatta rambeslut i alla väsentliga ekonomiska och planeringspolitiska frågor, rambeslut inom vilka sedan den regionala förvaltningen får sin frihet att disponera. Ett sådant system har visserligen börjat byggas upp genom exempelvis arbetet med KELP och på grundval av de tankegångar som ligger bakom detta arbete. Men det är långt ifrån färdigt och det kommer att ta åtskilliga år innan det blir färdigt; och innan det är färdigt är det fullständigt meningslöst och administrativt vansinnigt att tänka sig att lägga samhällsplaneringen eller den regionala planeringen över huvud på landstingen. På den kommunistiska sidan är vi inte benägna att diskutera denna fråga i form av drömbilder och illusioner om vad landstingen är. Vi vill i stället diskutera inte så mycket planeringens form som, desto mer, det politiska innehållet. Det är för oss den centrala frågan. För dagen anser vi det vara helt meningslöst att föra in de nuvarande landstingen som ett alternativ till den samhällsplaneringsorganisation som finns. Realismen kräver enligt vår mening att man denna gång röstar med utskottet.
Herr talman! Kommunisterna brukar ju vara flitiga när det gäller att verbalt kritisera centralisering och byråkratisering. När det gäller att följa upp detta ordflöde med konkreta beslut är man inte lika ivrig. Det var med stor förvåning jag lyssnade till herr Jörn Svenssons inlägg här. Han talade i stort sett som en djupt konservativ ämbetsman. Vidare har tydligen utvecklingen gått snabbt inom det kommunistiska partiet. Förra gången vi beslutade i denna fråga lade kommunisterna ned sina röster och bidrog därmed till det positiva beslut som riksdagen fattade. Det beslut man då medverkade till är alltså nu, ett år senare, enligt kommunisternas uppfattning ett utslag av högsta lättsinne, det är en skrivbordsprodukt, ogenomtänkt, meningslöst osv. Den lovsång till den statliga byråkratin som herr Svensson exekverade föranleder mig fråga honom om han anser att det fortfarande finns några skäl för att behålla våra kommuner. Det förefaller mig som om de argument som herr Svensson här använde för att framhålla värdet av byråkratiska beslut på länsplanet också skulle kunna användas för besluten på det primärkommunala planet. Är det alltså en från topp till tå genombyråkratiserad stat som är det kommunistiska idealet?
Herr talman! Herr Fiskesjö har tydligen inte alls förstått frågan, och det är kanske inte så märkvärdigt. Jag har ju över huvud taget inte tagit upp frågan om den primärkommunala självstyrelsen. Jag har inte på något sätt gjort gällande att den skulle få stå tillbaka för den statliga förvaltningen. Jag har inte alls diskuterat i de termerna. Vad jag har försökt säga är att skall man diskutera om konservativa förvaltningar i det här landet så är landstingsbyråkrati och landstingsförvaltning precis lika konservativa till sitt innehåll som länsstyrelseförvaltningen är. Det är meningslöst att försöka blåsa upp denna fråga till en konstlad strid mellan landstingsbyråkrati och länsstyrelsebyråkrati. Vad man bör inrikta sig på är att i den framtida integrerade länsförvaltningen bryta det byråkratiska momentet och införa ett verkligt demokratiskt moment, ett folkstyrelsemoment. Men det gör man inte genom att sätta upp den nuvarande landstingsbyråkratin mot den nuvarande länsstyrelsebyråkratin. Det är helt meningslöst att sätta upp den ena konservativa byråkratin mot den andra. Dessutom är det, som jag sade, praktiskt fullständigt vansinnigt eftersom det skulle utbryta ett kaos i samhällsplaneringen och administrationen i vårt land, om man nu skulle få ytterligare en stor omställning av alla tjänster och alla förvaltningsrutiner, så som herr Fiskesjö förespråkar. Jag kan inte förstå hur någon praktiskt tänkande människa kan göra sig till talesman för ett administrativt och kontorsmässigt så illa genomtänkt förslag.
Herr talman! Jag vill till Jörn Svensson säga att skillnaden mellan det länsbyråkratiska och det länsdemokratiska systemet dock är att över den byråkrati som alltid måste finnas, även i ett länsdemokratiskt system, står ett folkvalt organ som är öppet för kritik och för ansvarsutkrävande i vanlig demokratisk ordning. Vad som brister i det nuvarande systemet är ju att det inte finns något medborgarvalt organ som har det övergripande ansvaret för länets förvaltning. Jörn Svensson tycker tydligen att det är bra som det är. Vidare tycks han mena att det förhållandet att byråkratin en gång väl har bitit sig fast skulle skapa stora svårigheter att bryta med det nuvarande systemet. Det skulle krävas löneplansrevisioner och andra sådana märkliga åtgärder. Förändringar i demokratisk riktning är således enligt de kommunistiska tankegångarna omöjliga.
Herr talman! Ja, herr Fiskesjö, orsaken till vårt ställningstagande är helt enkelt att vi inte som ni vill ha en skenreform utan en verkligt demokratisk reform. Därför satsar vi på den långsiktiga diskussion som kommer efter det att länsberedningen har lagt fram sitt betänkande. Vi anser inte att det är någon reform att flytta en del av administrationen från den ena huvudmannen till den andra, när vi vet att det går till på ungefär samma sätt inom de båda institutionerna. Herr Fiskesjö gör stor affär av att det på landstingssidan finns ett folkvalt organ. Ja, det är i och för sig bra, och det vore naturligtvis värdefullt om i den framtida länsförvaltningen detta folkvalda organ på något sätt kunde integreras och få en framträdande plats. Men vi vet ju att inom de nuvarande landstingen är landstingsförsamlingens inflytande en högst formell historia. I praktiken går det till så — om ingen annan vågar säga det i kammaren, skall jag göra det — att landstingsmännen samlas några dagar varje år och diskuterar åtgärder som förvaltningsutskottet vidtagit. Sedan de åkt hem sköter förvaltningsutskottet och byråkratin det mesta efter sitt huvud. Om vi skulle få en verkligt demokratisk reform genom att samhällsplaneringen flyttas över till landstingen kräver det, som var och en förstår, landsting av en helt annan typ, med ett helt annat funktionssätt och en helt annan uppbyggnad. En sådan reform är, som alla förstår, inte gjord i en handvändning utan kräver planering och utredning. Det är något som får diskuteras grundligt när länsberedningen lagt fram sitt betänkande.

Herr talman! Det är rätt sällan man hör så renodlat konservativa argument som de som här framfördes av den kommunistiske ledamoten Jörn Svensson. Han motiverar sin reträtt från det länsdemokratiska alternativet med att vi har en planeringsbyråkrati inom den statliga länsförvaltningen och att det minsann inte är så lätt att bryta upp den. Det har utvecklats planeringsenheter och ändrade kontorsrutiner som skulle vara ett bekymmer i samband med en länsdemokratisk reform. Inte var det mycket av revolutionär polityr över det framträdandet. Jag tror att det här visar en principiellt mera betydelsefull sak, nämligen att regeringen genom att vägra att följa riksdagens beslut faktiskt hindrar en länsdemokratisk reform. Vad herr Svensson i Malmö — som själv arbetar på det här området — visar är ju att den länsbyråkratiska planeringsinstitutionen håller på att växa in i samhället, och ju längre man fördröjer en länsdemokratisk reform, desto svårare blir det i praktiken att åstadkomma en sådan. Det tycker jag var det intressantaste med herr Svenssons inlägg. Så kom den socialdemokratiske företrädaren här i debatten, herr Johansson i Trollhättan, med ett antal bortförklaringar av varför regeringen inte behövde följa riksdagens beslut. Han började med att tala om små majoriteter — det var så liten majoritet, att regeringen därför inte behövde bry sig om riksdagens beslut. Nu fattar ju riksdagen en massa beslut med en majoritet av mindre än tio röster, och jag hoppas att herr Johansson i Trollhättan inte menar att de besluten fördenskull inte skall genomföras. Men det där var väl inte så allvarligt menat. Bortförklaring nr 2 var att riksdagens beslut om länsberedningen i mars 1972 inte skall genomföras därför att riksdagen har fattat andra beslut på andra områden. Alltså behöver regeringen inte bry sig om just det här beslutet från mars 1972. Sedan hade herr Johansson i Trollhättan ytterligare något argument som var hämtat från en vetenskaplig undersökning av vilken inställning ledamöterna i länsstyrelsen hade. De var inte särskilt förtjusta i länsdemokratin. Det tror jag säkert är riktigt. De ledamöter som var särskilt litet förtjusta i länsdemokratin var de socialdemokratiska. Det tror jag också är riktigt. Det är ett slags vetenskapligt bevis för vad vi har upplevt i kammaren under de senaste två åren. Till sist, herr talman: Från socialdemokratiskt håll åberopas ibland den gamle liberale ledaren Karl Staaff. Jag tror att det är särskilt svårt att åberopa honom här. Vad han kämpade för var folkrepresentationens suveränitet. Var det någonting som han i sin kamp för parlamentarismen hade respekt för, så var det folkrepresentationen. Man kan ha respekt för mycket, och för det svenska utredningsväsendet finns det goda skäl att ha det, men jag tror att skall man åberopa Karl Staaff är det just som ett exempel på respekt för folkrepresentationen. Om vi skall konstruera frimärken med motiv från kammarens talarstol och ha Karl Staaff med på ett sådant, så borde nog texten bli: ”All makt åt riksdagen!

Herr talman! Jag skall kort kommentera den kostliga bild som har uppstått genom att herr Fiskesjö och herr Molin försöker ställa sig till vänster om vänsterpartiet kommunisterna. Hur har det varit i verkligheten med vår ståndpunkt i de här frågorna? Vi har traditionellt i vårt parti haft en stor sympati för vad som har kallats för landstingslinjen. Vi har haft det ända till de allra senaste åren — naturligtvis av det skälet att vi rent principiellt såg det som mera sympatiskt att man hade förvaltningsuppgifter liggande på ett organ där det ändå fanns en representativ och vald instans. Men så kom den tid när de regionala förvaltningarna både på den statliga och på den landstingskommunala sidan verkligen började konkret intressera sig för och arbeta med regionala planeringsproblem, och då kom det fram den ena produkten efter den andra i form av planer och idéer från den : landstingskommunala sidan. Vi fick de särskilda utredningsinstitut som bl.a. i Skåne arbetade för landstingen och vi fick Stockholms regionplan. Vad såg vi då i dessa produkter från landstingen? Jo, vi såg produkter som var präglade av en minst lika reaktionär och minst lika centralistisk ideologi och filosofi som den för vilken vi så ofta kritiserat den centrala statsmakten i dess regionoch planeringspolitik. Vi såg naturligtvis också att det inte gick att hoppas att landstingen i nuvarande form skulle bli mera progressiva — snarare var det tvärtom. Och där tycker jag det är märkligt att herrarna som företräder landstingslinjen i dag är så angelägna om att täcka upp den centralistiska och konservativa filosofi som så markant kom till uttryck bl.a. i Stockholms regionplan. Det är ni som är konservativa och centralistiska. Det är också ni som är konservativa i så måtto att ni bara vill diskutera denna frågeställning utifrån vilka av de två byråkratierna — landstingsbyråkratin och länsbyråkratin — som skall ha makten över den regionala förvaltningen. Det enda fruktbara ur demokratisk och radikal synpunkt är ju att diskutera frågan så här: Vi får nu en debatt om den framtida regionala förvaltningen, en debatt som naturligtvis måste ta sikte på att dualismen inom denna förvaltning skall övervinnas och att man skall få en enhetlig regional förvaltning. Det är inom denna enhetliga framtida regionala förvaltning som det gäller att föra en kamp för att göra så många demokratiska inbrytningar som möjligt. Det är detta ni borde diskutera i stället för att diskutera helt förlegade och meningslösa historiska frågeställningar. Jag reagerar också litet grand mot herr Molins som jag tycker en aning hånfulla attityd gentemot de praktiska förvaltningsproblemen. Det är dock så, herr Molin, att om man har den målsättningen att ett samhällsorgan t.ex. skall försöka föra en aktiv bevakningspolitik på miljöområdet, så är det viktigt att man inte alltför ofta rubbar den förvaltningens arbetsförutsättningar och organisation. Varje praktiskt verksam förvaltningsman vet ju att gör man alltför ofta sådana där omflyttningar och justeringar under en övergångstid, innan nya rutiner har hunnit utbildas, minskas förvaltningens effektivitet till förfång för bevakningen av samhällsproblemen. Detta inser varje praktiskt verksam människa. Det är väl bara i de statsvetenskapliga institutionernas allra innersta rum som man vid skrivborden kanske inte inser det. Detta är ett rätt allvarligt problem och det problemet har ni inte sett genom att ni ständigt aktualiserar och oroar med frågeställningen huruvida landstingsbyråkratin skall ta över från länsstyrelsebyråkratin. Så står inte frågan ur demokratisk synvinkel. Frågan ur länsdemokratins synvinkel är: Hur skall den framtida integrerade länsförvaltningen utformas för att det demokratiska inflytandet och det demokratiska innehållet skall bli så effektivt som möjligt?
Herr talman! Herr Svensson i Malmö tyckte det var kostligt att Björn Molin och jag ställer oss till vänster om vpk i denna fråga. Men det är ju så, herr Svensson, att vi helt enkelt är tvungna att ställa oss till vänster om er i detta fall, eftersom det inte finns något utrymme till höger. Vidare talade herr Svensson hela tiden om landstingsbyråkrati och länsstyrelsebyråkrati som om det var jämförbara storheter. Även om vi har ett folkvalt representativt organ måste vi självfallet ha tjänstemän. Det är vi tvungna att ha även om de frågor det här gäller blir överförda till landstingssidan. Men skillnaden är ju att denna byråkrati styrs och leds av ett folkvalt organ som arbetar öppet och vars ledamöter ställs till ansvar för sina beslut med jämna mellanrum vid de allmänna valen. Sedan vill jag säga till herr Johansson i Trollhättan att det givetvis krävs många överväganden innan vi kan realisera det länsdemokratiska alternativet. Men det är just utredningsmaterial för att möjliggöra sådana överväganden som vi, anhängare av länsdemokratin, har velat få fram.

Så har inte skett. Under många år har vi försummat att göra det. Vi kunde ha startat med den saken redan 1968, sedan länsdemokratiutredningen blivit färdig med sitt förslag. Då hade vi i dag kunnat vara färdiga med ett länsdemokratiskt system.
Herr talman! Det är naturligtvis inte vi som har råkat hamna i den avgrund som lär finnas till vänster om herr Svenssons i Malmö parti. Vi har ju samma ståndpunkt som vi hade förra året. Det är i stället herr Svensson och kommunisterna som har ändrat ståndpunkt. Och vad jag sagt är att ni motiverar denna er ändrade ståndpunkt med att det blir administrativt besvärligt att bryta upp de planeringsenheter som i dag finns inom länsbyråkratin. Och ni kamouflerar er reträtt i demokratifrågan, från en decentralistisk till en centralistisk ståndpunkt, med argumentet att det är så svårt att ändra den nuvarande strukturen. Det är givet, att om man föreställer sig att en sådan ändring skall ske över en natt, eller på kort tid, så skulle det vara besvärligt. Men poängen är ju att vi säger: Låt oss ge utredningsarbetet en annan inriktning, så att vi på lång sikt får en chans att förverkliga det länsdemokratiska alternativet! Och när man då avvisar ett sådant yrkande med att tala om ändrade kontorsrutiner, då tycker jag det är rimligt att säga att den kommunistiske talaren i denna debatt har fört den mest konservativa argumenteringen. Slutligen är det intressant att notera, att vi i den här debatten på olika sätt har fått bevis för att det finns en negativism mot länsdemokratitanken både bland förtroendemän och bland tjänstemän på länsplanet.
Herr talman! Det är inte så att vpk har ändrat ståndpunkt i demokratifrågan. Det är i själva verket så att tiden och utvecklingen, inte minst inom landstingsförvaltningen, har åstadkommit ändringar i landstingsförvaltningens maktpolitiska karaktär i riktning mot en mera centralistisk och konservativ filosofi, och det har gjort att vi för närvarande inte anser oss kunna hysa de förhoppningar som vi för en del år sedan hade på detta folkvalda organ och på dess byråkrati. Men nu kommer det — jag påminner om det ännu en gång — att föras en diskussion på basis av länsberedningens betänkande om den framtida regionala förvaltningen, och då kommer det ju att uppstå en kamp mellan de byråkratiska och konservativa krafterna på alla nivåer och de demokratiska och progressiva krafterna. I den kampen kommer vi att stå på de demokratiska och progressiva krafternas sida mot all byråkrati, och vi kommer att kämpa även mot den konservativa och centralistiska landstingsbyråkratin. Då frågar jag: Är centern och folkpartiet med oss i den kampen mot den konservativa och centralistiska landstingsbyråkratin, eller är ni emot oss?

Herr talman! Den hårda arvsbeskattningen betyder att många s.k. familjeföretag vid generationsskifte råkar i stora svårigheter. Internationellt sett ligger arvsskatterna i det här landet i topp. När det gäller bröstarvingar är arvsskatterna i Sverige i dag högst 65 procent, medan genomsnittet av de högsta skattesatserna i Västeuropa är omkring 25 procent. I skatteutskottets betänkande nr 59 behandlas bl.a. motionen 1014. I den motionen, som undertecknats av sammantaget 18 borgerliga riksdagsmän med mig som huvudmotionär, behandlas arvsskatteproblemet för familjeföretagen. Vi har i motionen ganska utförligt beskrivit vilka svårigheter familjeföretagen råkar in i vid generationsskifte, och vi hemställer därför att riksdagen hos Kung. Maj:t anhåller om ”skyndsamma åtgärder inom arvsskattens område, som möjliggör en naturlig kontinuitet i företagandet beträffande mindre och medelstora företag”. Utskottet understryker att frågan har stor principiell betydelse men vill avvakta den proposition som aviserats till nästa års riksdag. Jag tycker personligen att utskottet kraftigare hade kunnat påtala nödvändigheten att denna för många familjeföretag livsviktiga fråga snarast får en lösning. Regeringen hade utlovat en proposition angående arvsbeskattning till 1972 års riksdag, men den har ännu inte lagts fram. Jag hoppas, herr talman, att utskottets uttalade förväntan att proposition verkligen skall läggas fram 1974 inte kommer på skam. För många familjeföretag gäller frågan, huruvida vid ett generationsskifte företaget skall kunna fortleva. Jag har inget yrkande, herr talman, men jag har velat understryka vikten av att någonting blir gjort på denna punkt.

Herr talman! Jag ämnar säga några ord om motionen 1036. Innan jag går in på den vill jag emellertid göra några allmänna reflexioner med anledning av skatteutskottets betänkande nr 59, vari har bakats samman ett stort antal motioner — kanske med någon gemensam nämnare; det vill jag inte förneka, även om denna inte överallt är särskilt stor. Det märks att vi är mitt inne i den stora julslakten av motioner, där en hel rad motioner inte bara förs ihop, utan där detta också görs utan någon som helst åtskillnad bland slaktoffren. Jag reagerar mot den knapphändiga skrivningen i utskottsbetänkandet, inte bara vad beträffar min motion utan också vad gäller de övriga motionerna.

Jag vill också säga att det säkert finns anledning att ha olika motiveringar för avslag på en del motioner som här blivit sammanbakade. Vidare är redovisningen av motionerna mycket knapphändig. Jag talar naturligtvis här närmast för den motion som jag har undertecknat. Det finns ingen möjlighet för någon riksdagsledamot att ur betänkandet läsa ut vad innebörden är utan att gå till motionen i fråga. Jag vill därför lämna en mycket kort redovisning av vad denna motion syftar till. Motionen rör förmögenhetsredovisning inom jordbruket, och jag vill markera att den gäller vid nyförvärv av jordbruk. Vi säger i motionen att vid förvärv av jordbruksfastighet bör vid förmögenhetsredovisningen inte såsom nu taxeringsvärdet tas upp som förmögenhet utan i stället inköpsvärdet. Det är dit vi syftar. "ag vill dock säga att det är fråga om ett utredningskrav. Vad skulle då detta innebära, sett från skattesynpunkt? Det är självfallet från den utgångspunkten frågan i första hand bör ställas i vad gäller en motion av den här arten. Det skulle naturligtvis medföra större rättvisa i förmögenhetsbeskattningen. Om en människa äger kapital och skall beskattas för detta enligt regler som har fastställts av riksdagen, bör hon rimligtvis skatta lika mycket, även om hon förvandlar kapitalet till annan egendom. En annan sak som jag också vill säga i detta sammanhang för undvikande av missförstånd är att denna motion är framåtsyftande — vi har inte tänkt oss någon som helst retroaktiv verkan. Jag kan förstå många av invändningarna mot förmögenhetsskattereglerna, de är inte invändningsfria. Och jag kan hålla med om åtskilligt av vad som sägs uti de andra motionerna som behandlas i detta betänkande — där finns vissa bestämmelser som behöver ändras, och framför allt bör den latenta skatteskulden beaktas. Men jag tror det är väldigt svårt att från rättvisesynpunkt invända mot vad vi har begärt i vår motion. Sammanfattningsvis vill jag säga att jag finner det förvånande att skatteutskottet, som väl ändå är något av en högsta vårdande instans av skatterättvisan här i landet, inte ens har velat ta i detta problemkomplex. En sådan åtgärd som vi föreslår har naturligtvis som de flesta andra åtgärder bieffekter. Vi har redogjort för dem i vår motion och även anfört dem som argument för en ändring. Det skattemässiga förhållande som i dag råder på detta område leder otvivelaktigt till att fastighetspriserna blir högre än som annars skulle varit fallet. Vi får in en irrationell faktor som höjer fastighetsvärdena, och det är naturligtvis besvärande från många synpunkter, inte minst för jordbruket. Någon kanske säger: Varför föreslå en sådan åtgärd just på detta begränsade område som jordbruket utgör? Låt mig kommentera det något. Det är möjligt att sektorn skulle vidgas — jag håller det inte för alldeles uteslutet, men vi har ju enbart begärt en utredning på området. Men det är naturligtvis en artskillnad mellan exempelvis egnahem, hyresfastigheter, industrifastigheter och andra investeringsobjekt, för där finns nyanskaffningsmöjlighet vid sidan om förvärv. När det gäller köp av mark rör vi oss ändå med begränsade tillgångar, och irrationella konkurrensfaktorer kan inte leda till annat än en höjning av prisnivån. De effekterna får vi alla i samhället vara med och betala. Ingen tjänar på det, vare sig konsumenter eller jordbrukare. Jordbrukarna får betala i form av lägre ersättning för sitt arbete — det är ofrånkomligt — och konsumenterna får til syvende og sidst betala i form av högre livsmedelspriser. Jag kan inte tänka mig annat än att i det långa loppet måste kapitalkostnaderna också inverka på livsmedelspriserna. Önskvärt är ju att lönsamhetsnivån och inte sådana här irrationella faktorer skall vara avgörande för fastighetspriserna. Jag är det förste att erkänna att det finns åtskilliga andra irrationella faktorer som också spelar in, och det finns nog anledning att titta på dem också. Men bara för att så är fallet finns det ingen anledning att avstå från att nu se närmare på just skatteavsnittet. Låt mig till sist också säga att detta är naturligtvis ett problem i första hand för de unga människor som skall börja som jordbrukare och inte är utrustade med något större kapital — det är kanske det allra allvarligaste problemet sett mot framtiden. Herr talman! Jag skall självfallet inte ställa något yrkande gentemot ett enhälligt utskott. Det skulle för övrigt vara alldeles meningslöst att begära en omröstning, eftersom det inte går att av betänkandet läsa ut vad saken gäller. Av den anledningen har jag endast velat framföra dessa synpunkter, och jag lovar att komma igen 1974.

Herr talman!

Betänkandet är inte enhälligt. Det är till omfånget inte särskilt imponerande, men enligt min åsikt är det principiellt ganska viktigt, eftersom det ytterst gäller huruvida ett principiellt uttalande som gjorts av riksdagen det ena året skall vara vägledande för regeringen det andra. Bakgrunden är denna: I sitt betänkande nr 1 år 1972 behandlade justitieutskottet propositionen 173 år 1971 med förslag till vissa reformer inom polisoch åklagarväsendet jämte i anledning därav väckta motioner. Utskottet hade begärt och fått uppskov med behandlingen av ärendet till 1972. Det var alltså inte fråga om något hastverk, och beslutet tillkom efter långvariga överläggningar och, får man hoppas, moget övervägande. Vad polisväsendet beträffar föreslogs sammanslagning av icke bärkraftiga polisdistrikt till större enheter samt, som en konsekvens härav, sammanföring av vissa län till regionala enheter. I huvudsak stödde sig propositionen med vissa modifikationer på polisutredningens förslag. Motivet för att sammanslå smärre polisdistrikt till större enheter var att man ville möjliggöra kontinuerlig övervakning i större utsträckning än som tidigare hade kunnat ske. Man ville vidare möjliggöra erforderlig specialisering. Förslagen till ändring av den regionala polisorganisationen skulle, som jag sade, ses som en konsekvens av polisdistriktsreformen, eftersom vissa län därigenom kommer att bestå av endast ett eller två polisdistrikt. Justitieutskottet intog den ståndpunkten, att även om det i och för sig var självklart att man skulle skapa möjlighet till kontinuerlig övervakning, så fick ett sådant beslut inte leda till att allmänheten i vissa områden skulle få en sämre polisiär service än den dittills hade haft. Utskottet fäste också avseende vid hur reformen skulle komma att upplevas av den allmänhet som berördes av den. Utskottet ansåg därför att man inte borde anlägga renodlat rationella synpunkter på saken. Utskottet ansåg sålunda att man borde gå fram med en viss försiktighet och låta varje ny sammanslagning av polisdistrikt föregås av en förnyad utredning — låt vara att denna kunde göras tämligen summarisk i de fall där det inte inträffat någonting nytt. Däremot ställde sig utskottet avvisande till tanken, som hade framförts i en motion, att riksdagen i varje särskilt fall skulle underställas förslag om polisdistriktssammanslagning, eftersom utskottet ansåg att detta skulle strida mot den praxis som tidigare tillämpats i sådana och liknande sammanhang. Av det skälet har också denna gång ett enigt utskott inte ansett sig kunna bifalla motionerna 615 och 268 i denna del. Jag kan i förbigående nämna att det förslag till en sammanläggning av Svegs polisdistrikt och Jämtlands polisdistrikt som har utarbetats i en departementspromemoria för närvarande troligen inte kommer att leda till något beslut. Man kommer uppenbarligen att ta hänsyn till en kanske något senkommen opinion, som inte tycks ha framkommit då polisutredningens förslag remissbehandlades. När utskottet i höstas gjorde ett besök i Sveg, förmenade man där allmänt att en bättre polisövervakning kunde ske med nuvarande förhållande än om man slog samman Sveg med ett större distrikt. Därför får jag väl anta att vad utskottet i fjol anförde om nödvändigheten av att i första hand pröva om inte godtagbara förhållanden kunde nås genom personalförstärkning i stället för sammanslagning inte kan vara relevant här. Beträffande den regionala indelningen gjorde utskottet i sitt betänkande nr 1 förra året ett uttalande, som har citerats såväl av utskottsmajoriteten som av reservanterna i det föreliggande betänkandet.

Reformen bör, främst med hänsyn till angelägenheten av att icke föregripa länsberedningens arbete, stanna vid sammanföringar av sådana län.” Detta måste betraktas såsom ett auktoritativt uttalande, helst som det gjordes av ett enigt utskott och även följdes av riksdagen. Det är mot den bakgrunden man skall se utskottets nu ganska uppseendeväckande steg att yrka avslag på en proposition, där regeringen följt riksdagens uttalade intentioner. Det gäller ju här just precis ett län som inte har mer än två polisdistrikt — och som enligt departementspromemorian egentligen skulle ha haft bara ett polisdistrikt — och där det således enligt riksdagens eget uttalande inte rimligen kan finnas utrymme för en regional organisation med huvuduppgift att inspektera och samordna distriktens verksamhet. När därför i våras väcktes motioner med yrkande om avslag på propositionen i denna del, var det så pass förvånande att det föreföll utskottet önskvärt att på ort och ställe söka göra sig underrättat om vilka speciella skäl som kunde ligga bakom motionerna. Jag får bekänna att efter det besöket kan jag inte finna att det framkommit några omständigheter som inte rimligen tagits med i beräkningen, när vi gjorde vårt uttalande förra året. Jag tror att samtliga de sju ledamöter av utskottet som står bakom reservationen i betänkandet håller med mig om det. Det borde ju inte ha kunnat överraska någon att förslag om sammanföring av två län till en regional enhet skulle väcka vissa olustkänslor på högre ort i åtminstone det ena av de länen. Den folkliga opinion som de kommunala förtroendemännen i Sveg företrädde när det gällde Svegs polisdistrikts vara eller icke vara borde knappast ha någon motsvarighet beträffande en regional organisation, som inte kan uppfattas såsom ett ingripande i den enskilde medborgarens upplevelse av polisorganisationen. Jag kan alltså inte finna att det finns något reellt underlag för vissa utskottsledamöters fotombyte i denna fråga, särskilt som vi vid besöket i Östersund fick klart för oss att företrädaren för den polisiära expertisen fann förslaget både välkommet och välbehövligt. Alternativet, om riksdagen i dag följer utskottets förslag, torde bli att den nödvändiga samordnande verksamheten i stället i högre grad måste utövas av rikspolisstyrelsen, en utveckling som den som betraktar decentralisering som något gott i sig inte kan vara särskilt entusiastisk för. Nu vet jag att utskottsmajoriteten har stött sitt ställningstagande bl.a. på ett annat uttalande i justitieutskottets betänkande nr 1 förra året, s. 54.

Jag skall kanske tillägga att utskottet på s. 53, strax innan, också sagt följande: ”Möjligen kan, som departementschefen anför, även län med tre distrikt komma i fråga. Skälen för sammanföring av sådana län med andra bör dock enligt utskottets mening vara mycket starka.” Tanken här var alltså den att man skulle kunna gå längre än till att sammanföra två län, men det skulle man vara försiktig med. Det kan väl också sägas att med detta ställningstagande hade utskottet i viss mån tillgodosett kravet att länsberedningens arbete inte skulle föregripas. Man frågar sig nu: Vad skulle följden bli, om riksdagen biföll utskottets hemställan i dag och avslog propositionens förslag? Såvitt jag förstår, blir följden den att det inte kommer att ske några som helst sammanslagningar av län till regionala enheter förrän länsberedningen är färdig med sitt arbete och eventuellt beslut med anledning av detta har fattats. Naturligtvis är det ingen riksolycka. Det betyder att en i och för sig möjlig och önskvärd rationalisering skjuts på en obestämd framtid, vilket är illa nog, eftersom det är viktigt att alla resurser på detta område tillvaratas på ett rationellt sätt. Men det värsta är att ett beslut i dag enligt utskottets förslag innebär att riksdagen förklarar ett enhälligt principiellt ställningstagande, fattat i februari 1972, vara en nullitet i november 1973. Om riksdagen kräver att dess såsom vägledande gjorda uttalanden skall följas av regeringen — och det gör vi ju — då måste regeringen vara viss om att riksdagen också menar vad den säger mer än ett år i taget. Slutligen vill jag framhålla att utskottets ställningstagande har gjorts med knappaste möjliga majoritet. Det är väl också sannolikt att om ledamoten herr Schött, som med sådan energi har förfäktat polisutredningens ståndpunkter, vilka gått längre i denna sak, haft tillfälle att delta i utskottets beslut, så kunde konstellationen ha varit en annan. För det kan väl inte vara på det sättet att den hägrande möjligheten att spänna kommunisterna för den borgerliga triumfvagnen i det vällovliga syftet att komma regeringen till livs fått väga över de sakliga synpunkterna? Men les extrémes se touchent, som fransmännen säger — ytterligheterna berör varandra. Herr talman!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

Herr talman! Utskottets vice ordförande hänger upp hela sin argumentering på ett citat ur det betänkande som justitieutskottet avgav förra året i frågan om den regionala polisorganisationen, och det uttalandet har jag i och för sig ingenting att invända emot, ty det är självklart korrekt återgivet. Men det finns anledning, tycker jag, att erinra om vad justitieutskottet förra året sade dessutom. För det första sade utskottet att län som består av endast ett eller två polisdistrikt kan enligt de principer som antagits av riksdagen föras samman med angränsande län till ett verksamhetsområde. Utskottet sade alltså inte att de skall utan att de kan sammanföras. För det andra sade utskottet att man i varje särskilt fall måste bedöma situationen med hänsynstagande till den regionala problematiken. För det tredje angav utskottet — och det blev också riksdagens beslut — att varje förslag till sammanläggning av regionala polisdistrikt först måste underställas riksdagen för bedömning. Jag skulle, herr talman, vilja fråga utskottets vice ordförande: Vad innebär detta beslut, om inte att man i varje särskilt fall skulle bedöma en konkret fråga utifrån de förutsättningar som gäller just i det fallet? Jag tycker icke att den ståndpunkt som majoriteten kommit fram till i detta betänkande kan sägas stå i strid med det uttalande som riksdagen gjorde. För övrigt vill jag nämna att utskottet var enigt om beslutet att uppskjuta den här frågans behandling från vårriksdagen, då den egentligen skulle ha klubbats, till nu i höst. Anledningen till uppskovet var att utskottet tyckte att frågan var av den arten att vi på ort och ställe borde informera oss om hur man bedömde situationen i de berörda områdena. En sådan resa hade varit ganska meningslös om utskottet ansett sig vara så hårt bundet av sina uttalanden att någon ändring över huvud taget inte kunde bli aktuell. Jag har den uppfattningen att om man gör en studieresa, så måste man göra den relativt förutsättningslöst för att resan över huvud taget skall tjäna ett syfte. Jag får för egen del säga att studiebesöket i Sveg och Östersund gav åtminstone mig den uppfattningen att man inte genom en sådan här sammanläggning kunde vinna några fördelar ur ekonomisk eller annan synpunkt. Tvärtom påtalades de stora problem som skulle uppstå. Man fick verkligen klart för sig vilka geografiskt sett stora områden som här var tänkta att sammanföras till ett länspolisdistrikt. Man fick också klart för sig de alldeles speciella problem som föreligger här uppe med det ojämna befolkningsunderlaget. Under vissa säsonger medför turismen en väsentlig ökning av det antal människor som rör sig i dessa trakter, vilket ställer speciella krav på polisorganisationen. Vi började med att besöka Sveg, och det första vi möttes av där var självfallet en djup oro för de planer som då fanns att sammanlägga Svegs polisdistrikt med Östersunds, vilket alltså skulle innebära att Härjedalen sammanfördes med hela landskapet Jämtland till ett enda polisdistrikt. Nu inträffade under utskottets sammanträde det glädjande att vi fick upplysningen att man inom justitiedepartementet tydligen har tänkt om i fråga om polisdistrikten. Jag vill gärna till herr justitieministern som sitter här i kammaren säga — och jag tror att jag kan tala för hela utskottet i det fallet — att det är med utomordentligt stor glädje vi noterar denna ändrade inställning från departementet i den här frågan. Jag tror att befolkningen där uppe kommer att uppskatta det alldeles speciellt. Som jag ser det innebär detta beslut från departementets sida att man också inom justitiedepartementet har börjat tänka om i sammanläggningsfrågorna. Det ändrade ställningstagandet kommer väl att i viss mån få en prejudicerande betydelse för kommande diskussioner om sammanläggningar på andra områden. Är det inte så, utskottets ärade vice ordförande, att allt fler människor i det här landet har blivit mer och mer skeptiska mot talet om de stora enheterna som allena saliggörande? Man börjar inse att det inte alltid enbart är fördelar med stora distrikt utan att faktiskt möjligheterna att utöva service främjas av att de som beslutar och de som fullgör en funktion befinner sig någorlunda nära de människor som är beroende av denna service. Det finns en sak som jag dessutom skulle vilja ta upp, och det är vad som anförs i reservationen om att länsberedningen skulle ha förklarat att man inte har något att invända mot den ifrågasatta sammanläggningen. Utskottsmajoriteten menar att det finns anledning att avvakta länsberedningens förslag innan man går in på några väsentliga reformer när det gäller den regionala polisdistriktsindelningen. Visst kan vi väl säga att det finns problem när det gäller länspolisorganisationen, det vill jag inte sticka under stol med. Men de problemen löser man inte genom en sådan sekundär åtgärd som att lägga samman de två föreslagna länspolisdistrikten. Därför finns det såvitt vi har kunnat förstå all anledning att avvakta länsberedningens förslag för att man skall kunna få gränser när det gäller samhällsverksamheten i stort som stämmer överens med varandra. Nu gör reservanterna gällande att länsberedningen anser att en sådan här sammanläggning inte går emot dess intentioner. Det är i och för sig ett viktigt argument. Men jag efterlyser besked om var detta uttalande finns redovisat. Vi har inte kunnat få fram något uttalande från länsberedningen som skulle styrka detta. Jag skulle vilja fråga om det inte till äventyrs kan ha gått till så att den person, som svarar för detta ärende i vederbörande departement och som också är ordförande i länsberedningen, har samrått med sig själv och funnit att inga invändningar finns att rikta mot detta förslag.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 Om det skulle bli så att reservationen vinner kommer vi här i riksdagen att få emotse inte bara ett utan flera förslag om nya sammanslagningar på det regionala området. Jag har den uppfattningen att det vore olyckligt. Vi bör avvakta länsberedningens förslag och därefter gå varsamt fram när det gäller fortsatta sammanläggningar. Det är dags att tänka om när det gäller den hittillsvarande centraliseringen.

Herr talman! Som fröken Bergegren erinrat om har riksdagen så sent som under våren 1972 i total enighet fastställt riktlinjer för en reform av den regionala polisorganisationen.

I denna proposition uttalade jag att det inte rådde något tvivel om att 1967 års polisutrednings förslag om en indelning av landet i åtta polisregioner skulle skapa goda förutsättningar för en effektiv och rationell regional polisverksamhet, och att vissa skäl kunde anföras för en så genomgripande omorganisation av den regionala polisverksamheten. Jag var emellertid inte beredd att gå så långt. Anledningen till detta var att länsberedningen hade till uppgift att göra en samlad bedömning av den regionala samhällsförvaltningens uppgifter och organisation. Ett genomförande av polisutredningens förslag skulle ha inneburit risker för att statsmakternas framtida ställningstagande till de regionala problemen föregreps. Mot den bakgrunden föreslog jag en begränsad reform av den regionala polisorganisationen för att i vart fall komma till rätta med en del av de brister som nu finns. Förslaget gick ut på att län med endast ett eller två polisdistrikt skulle föras samman med angränsande län till ett regionalt verksamhetsområde. Som jag redan nämnt, anslöt sig justitieutskottet i sitt betänkande till dessa riktlinjer. Utskottet uttalade vidare att det i län med endast ett eller två polisdistrikt inte rimligen kan finnas utrymme för en regional organisation med huvuduppgift att inspektera och samordna verksamheten mellan distrikten. Man sade också att reformen främst med hänsyn till angelägenheten att inte föregripa länsberedningens arbete borde stanna vid sammanföringar av sådana län. Trots att goda skäl talade för att gå längre stannade man alltså tills vidare för en begränsad reform. I årets statsverksproposition föreslogs helt i enlighet med de principer, som en enig riksdag sålunda hade fastställt och som jag trodde att en enig riksdag ett och ett halvt år senare var beredd att följa, att Jämtlands och Västernorrlands län i polisiärt hänseende skulle läggas samman till ett regionalt verksamhetsområde. Mot den bakgrund som jag nu har tecknat framstår utskottsmajoritetens yttrande som synnerligen märkligt. Visserligen hade riksdagen förbehållit sig rätten att ta ställning till de enskilda fallen, men man har ändå så sent som för ett och ett halvt år sedan fastställt vissa principer för den regionala polisorganisationen, och det förefaller mig orimligt att man nu inte vill godkänna ett förslag, som helt överensstämmer med dessa principer. Jag har personligen svårt att tänka mig något fall där en sammanläggning av två län till ett regionalt verksamhetsområde i polisiärt hänseende är mer motiverad än just beträffande Jämtlands och Västernorrlands län. I Jämtlands län finns som här har framhållits för närvarande två polisdistrikt, Östersunds och Svegs polisdistrikt. Östersunds polisdistrikt är personalmässigt ungefär nio gånger så stort som Svegs polisdistrikt och avståndet mellan centralorterna i distrikten är omkring 20 mil. Även för den som inte är expert i polisiära frågor måste det mot den bakgrunden framstå som uppenbart, att den samordnande och inspekterande verksamheten, som ju är länspolischefens huvuduppgift, i Jämtlands län måste bli mycket begränsad. Detta har också efter vad som är mig bekant omvittnats för justitieutskottets ledamöter av den person som för närvarande upprätthåller tjänsten som länspolischef i Jämtlands län. I och med att arbetsuppgifterna inte är tillräckliga för en länspolischef i Jämtlands län är det heller icke ekonomiskt möjligt och ej försvarbart att bygga upp en bärkraftig länspolischefexpedition, där man har tillgång på polismän som är specialister inom olika grenar av polisverksamheten. Detta förhållande inverkar menligt på den regionala polisorganisationen, både i Jämtlands och i Västernorrlands län. I den proposition om bl.a. den regionala polisorganisationen som jag tidigare nämnde betonades att länen var för små regionala verksamhetsområden med hänsyn till att bl.a. trafikövervakningen måste anordnas över större område. Som bekant går E 75 från Sundsvall i Västernorrlands län till norska gränsen i Jämtlands län. Detta innebär inte bara att det är nödvändigt att samordna trafikövervakningen längs E 75. Det betyder också att man måste vidta samordnande åtgärder för att komma åt den rörliga brottslighet som blir en följd av en så stor trafikled. Jag vågar utan vidare påstå, att behovet av en samordning av polisverksamheten är avsevärt större mellan Jämtlands och Västernorrlands län än mellan Östersunds och Svegs polisdistrikt. Utskottsmajoriteten säger nu att förslaget kan innebära en sammanbindning av Jämtlands och Västernorrlands län på ett sätt som kan medföra svårigheter vid en framtida organisation av den regionala samhällsverksamheten. Men det är ju en invändning som kan anföras inte bara beträffande Jämtlands och Västernorrlands län utan beträffande alla regionala indelningsändringar inom polisväsendet. Samma invändning kunde ju också göras för ett och ett halvt år sedan när riksdagen enhälligt fastställde principen att län med ett eller två polisdistrikt borde sammanföras med angränsande län till ett regionalt verksamhetsområde. Med rätta tyckte riksdagen då att denna invändning var svag, och jag kan inte förstå vad som har hänt sedan våren 1972 och som betyder att man nu skall ta större hänsyn till denna invändning. Det förtjänar påpekas att länsberedningen, som ju har till uppgift att göra en samlad bedömning av den regionala verksamheten utifrån sina utgångspunkter, inte haft något att erinra mot den nu föreslagna sammanföringen. Förslaget i statsverkspropositionen innebär att man kan skapa en bärkraftig och effektiv regional polisorganisation i Jämtlands och Västernorrlands län. En sådan organisation är inte minst betydelsefull som en balanserande faktor mellan den lokala och den centrala polisorganisationen. Förslaget står helt i överensstämmelse med de principer som fastställdes för ett och ett halvt år sedan och är sålunda i praktiken endast ett fullföljande av ett principbeslut i riksdagen. Ett avslag på ett sådant förslag skulle framstå som ytterst anmärkningsvärt, och man skulle med fog kunna undra vad det är för mening med att riksdagen fattar principbeslut som den inte är beredd att fullfölja.

Vad fru Kristensson här sade kan jag helt instämma i. Det är just sådana synpunkter som legat till grund för att jag i det fallet har kommit fram till att jag icke skall föreslå någon sammanslagning av Svegs och Östersunds polisdistrikt. Men hur riktiga de synpunkter än må vara som framförts om behovet av närhet till människorna och som kan åberopas i fråga om nödvändigheten av att ha en polismästare i orten, menar väl fru Kristensson ändå inte att de går att tillämpa när det gäller en länspolischef. När regeringen nu försöker se till att statens tjänstemän får tjänster med full sysselsättning, måste jag säga att den tjänst som nu finns i Östersund inte kommer att ge full sysselsättning. Därför vill jag verkligen hoppas att riksdagen här kommer att följa reservanterna.

Herr talman! Herr justitieministern började med att hänvisa till justitieutskottets som han sade relativt kortfattade betänkande om de polisiära indelningsfrågorna förra året. Jag skulle vilja säga att det var ett osedvanligt utförligt betänkande som utskottet den gången avgav. En av anledningarna därtill var att vi, i varje fall när det gällde polisdistriktsindelningen, såg oss nödsakade att modifiera departementschefens förslag på många punkter. Detta ledde till att vi inte accepterade den långtgående sammanslagning som departementet var inne på att göra. När det gäller polisdistrikten vill jag dock fortfarande uttala min stora tillfredsställelse över att departementet tänkt om beträffande Sveg. Jag har inte påstått att det ur rationella och ekonomiska synpunkter vore lämpligt att slå samman Sveg med Östersund. Jag tror inte ens att man kan göra detta gällande. Jag anser däremot att alla skäl faktiskt talar för att man verkligen tänker sig för både en och två gånger innan man fortsätter på den här vägen med sammanslagningar. Jag skulle vilja fråga departementschefen om en sak. Är det nu möjligt för departementet att tänka om i en fråga som denna, vilken enligt min mening kommer att få stor principiell betydelse, skulle det då inte vara möjligt också för ett av riksdagens utskott att inte direkt tänka om men på ort och ställe verkligen försöka sätta sig in i frågan och sedan dra konsekvenserna därav?

Jag inser visst att det finns problem när det gäller den rörliga brottsligheten, men jag är inte alldeles tvärsäker på att brottsligheten där uppe bara färdas på riksväg E 75. För övrigt finns det väl en rörlig brottslighet mellan alla distrikt, hur stora eller små de än är, och det är problem som måste tacklas. Jag inser också att det är bekymmer med den regionala polisdistriktsindelningen, inte minst därför att distrikten tjänar två herrar. Man lyder både under civildepartementet och justitiedepartementet, men det är en problematik som inte löses med detta sekundära förslag. Till slut, herr talman, åberopar justitieministern nu åter länsberedningens uttalande. Det vore mycket intressant att få den information som departementet tydligen har men som inte utskottet har fått om vad länsberedningen i själva verket har sagt.
Herr talman! Vi behöver kanske inte tvista om huruvida utskottets betänkande var kortfattat eller långt. Det var långt som helhet, men det var kort på den här punkten, och något annat har jag inte heller sagt. Det är aktningsvärt att utskottet har ägnat så mycken tid och så stort intresse åt frågan samt gjort ett besök på ort och ställe. Från mina utgångspunkter kan jag bara beklaga att utskottsmajoriteten har kommit fram till detta sitt resultat. När fru Kristensson framhåller att det ändå skall vara någon mening med ett uttalande om att riksdagen skall få säga vad den tycker och fatta beslut, så är det alldeles självklart. Men utskottsmajoriteten menar kanske här att om man inte nu sätter ett stopp, kommer justitiedepartementet att föreslå än den ena än den andra sammanslagningen. Om något sådant ligger bakom utskottets förslag så kan man ju säga ifrån detta. Vi är, som jag har sagt, övertygade om, att det aktuella ärendet så att säga är det klaraste och tydligaste fallet då det föreligger ett behov av sammanläggning. Om vi skall gå vidare på den vägen eller ej det har också riksdagen möjlighet att få besluta om, dvs. för den händelse vi skulle finna att det också i något annat område föreligger behov av sammanläggning, vilket jag för dagen inte vet något om.

Herr talman! I mitt anförande kommer jag att hålla mig till det avsnitt av utskottsbetänkandet som rör den regionala indelningen av polisverksamheten. I något fall kommer jag kanske att upprepa synpunkter som justitieministern redan har framfört, men det har sin förklaring i att jag helt instämmer i det han sade i sitt anförande i denna fråga. Vid behandlingen av Kungl. Maj:ts förslag om ett sammanförande av Västernorrlands och Jämtlands län till ett regionalt verksamhetsområde i vad avser polisorganisationen har justitieutskottet med knappaste möjliga majoritet hemställt om att riksdagen inte skall godkänna Kungl. Maj:ts förslag. Utskottets socialdemokratiska ledamöter har i en gemensam reservation hemställt om att riksdagen tillstyrker förslaget om ett sammanförande av Västernorrlands och Jämtlands län till ett regionalt verksamhetsområde. Utskottsmajoritetens ställningstagande till Kungl. Maj:ts förslag är mycket märkligt med beaktande av att 1972 års riksdag antog av Kungl. Maj:t föreslagna riktlinjer för polisväsendets regionala verksamhetsområdens storlek och antal. Att det förhåller sig så erkänner också utskottet, som i andra stycket av sitt betänkande säger följande om den regionala polisverksamheten: ”Kungl. Maj:ts förslag rörande den regionala polisverksamheten grundas på de allmänna riktlinjer som 1972 års riksdag drog upp för en reform av denna verksamhet och för den framtida polisoch åklagardistriktindelningen.

Inte heller det till detta betänkande fogade särskilda yttrandet berörde den regionala polisverksamheten. Då ärendet behandlades av 1972 års riksdag uppstod ej heller någon egentlig debatt om den regionala indelningen av polisverksamheten. Att så blev fallet är väl ganska naturligt med hänsyn till det i detta avsnitt enhälliga utskottsbetänkandet. Det var i stort sett endast utskottets ordförande som i sin egenskap av utskottets talesman berörde den regionala polisorganisationen. Och då återkommer jag till vad fru Kristensson här nyss talade om, nämligen ordet kan.

Därför bör en reform stanna vid en sammanföring av län, där antalet polisdistrikt är så litet som ett eller två. Vi har inom utskottet också sagt att möjligen även län med tre distrikt kan komma i fråga, men vi vill klart markera att skälen i så fall bör vara mycket starka.” Det var alltså inte bara fråga om att kunna, utan utskottsordföranden uttalade också mycket starkt att det var orimligt att inte göra det i vissa fall. Vad har nu skett sedan riksdagen år 1972 fattade ett enhälligt beslut om den regionala polisverksamheten? Kungl. Maj:t har i full överensstämmelse med riksdagens beslut föreslagit att Jämtlands län, som i sig inrymmer två polisdistrikt, tillsammans med Västernorrlands län skall bilda ett regionalt verksamhetsområde. Detta stämmer helt med riksdagens förra året uttalade mening om att det i län med endast ett eller två polisdistrikt inte rimligen kan finnas utrymme för en regional organisation med huvuduppgift att inspektera och samordna verksamheten. Justitieutskottet har efter 1972 års beslut också besökt Jämtlands län och haft överläggningar med berörda myndigheter och andra parter. Jag hade tyvärr inte själv tillfälle att vara med på resan, men de uttalanden som utskottet lyssnat till under Jämtlandsbesöket har av utskottets ledamöter uppfattats ganska olika. Detta framgår bl.a. av att utskotts majoriteten i sin strävan att finna argument trots allt måst stanna för att i betänkandet skriva att ifrågavarande kontakter inte övertygat utskottet om att Kungl. Maj:ts förslag bör genomföras. Skall vi kalla detta en mjuk skrivning eller en svag grund för ett så omkastat ställningstagande? Utskottsmajoriteten berör också frågan om ett annat ställningstagande än bifall till Kungl. Maj:ts proposition skulle stå i strid mot 1972 års principuttalande i riksdagen. Man vill slingra sig ifrån denna besvärliga fråga med att knyta an till att riksdagen också beslöt att ändringar av den regionala polisorganisationen skulle underställas riksdagens prövning. Detta är ett mycket underligt resonemang och det stämmer inte.

Meningen med detta förfarande måste vara att riksdagen vill ha kontroll över att riksdagens uttalanden om att endast län som har ett eller två polisdistrikt — eller i något fall möjligen tre — blir föremål för sammanläggningsåtgärder. Man har i riksdagen velat behålla kontrollfaktorn i dessa avseenden. Ett bifall till utskottsmajoritetens förslag här i dag innebär utan tvivel att 1972 års motsvarande riksdagsbeslut utraderas. Jag kan inte se det möjligt för regeringen att lägga något annat förslag till ändrad regional indelning av polisverksamheten utan att frågan på nytt tas upp i sin helhet. Vi måste komma ihåg att den proposition som vi nu behandlar utarbetades endast några månader efter det enhälliga beslutet av 1972 års riksdag. Vid utarbetandet av propositionen har man följt 1972 års riksdagsuttalande. Att så är fallet framgår också bl.a. av årets betänkande där utskottet bekräftar detta. Där säges nämligen: ”Kungl. Maj:ts förslag rörande den regionala polisverksamheten grundas på de allmänna riktlinjer som 1972 års riksdag drog upp för en reform av denna verksamhet. — — —.” Det är ju ganska häpnadsväckande att upptäcka att ett riksdagsbeslut inte står sig från det ena året till det andra, när det är fråga om ett principuttalande. Vilken tilltro skall man mot denna bakgrund framdeles kunna sätta till riksdagsuttalanden? Vågar framdeles någon regering, myndigheter eller allmänheten lita på riksdagens uttalanden, om riksdagen från det ena året till det andra river upp och ändrar sina principbeslut? Det finns all anledning för riksdagens ledamöter att noga tänka över de här frågorna innan avgörandet sker i dag. Man bör komma ihåg 1972 års riksdags enhälliga beslut om bl.a. den regionala polisverksamheten, ett beslut som beaktats av regeringen vid utarbetandet av den proposition som vi nu behandlar.

— — —.” Herr talman! Jag yrkar avslutningsvis bifall till den vid justitieutskottets betänkande nr 37 fogade reservationen.
Herr talman! Jag vill bara till herr Larfors säga att det av mig gjorda uttalandet var ett direkt citat ur utskottets betänkande förra året, som också vice ordföranden här har redovisat. Jag brukar vara ganska noga med att om jag talar å hela utskottets vägnar hålla mig till de fakta som finns i vårt betänkande. Men jag behöver väl ändå inte återigen för herr Larfors påpeka att det uttalandet bara var ett av många vägledande uttalanden som utskottet gjorde i det sammanhanget. Det måste ju, som jag sagt förut, ändå betyda något att utskottet ville få tillbaka frågan för förnyad behandling i samband med förslag om sammanläggningar av länspolisdistrikt. Jag skall inte upprepa hela argumentationen i frågan, eftersom den numera är välkänd, men jag tycker att det är fel av herr Larfors att citera endast ett utskottsuttalande och bara denna del av mitt anförande. Man måste se hela utskottets förslag i ett sammanhang och ta hänsyn till att vi har gjort viktiga reservationer till detta uttalande.

Herr talman! Fru Kristensson framhöll att mitt citat ur ett anförande av fru Kristensson i riksdagen förra året också återfanns i utskottets betänkande som uttryck för utskottets enhälliga ståndpunktstagande i detta ärende. Jag har naturligtvis ingen erinran mot detta tillägg. För att fortsätta att referera fru Kristensson vill jag bara erinra om att fru Kristensson själv i sitt första anförande talade om att man endast i vissa fall kan sammanlägga län som har ett eller två polisdistrikt. Jag tycker att detta citat står i strid mot 1972 års riksdagsbeslut som talar om att det inte rimligen finnes utrymme för en sammanläggning i sådana fall.

Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar tar upp två — som jag ser det — viktiga principfrågor när det gäller den polisiära organisationen. Den ena är ett i statsverkspropositionen framlagt förslag att Västernorrlands län och Jämtlands län skall förenas till ett regionalt verksamhetsområde inom polisorganisationen, vilket för övrigt i sin tur föranlett en rad motioner med förslag att en sådan sammanföring inte skall komma till stånd. Den andra gäller motionsförslag om ett uttalande från riksdagens sida att eventuella förslag till ändringar av polisdistriktsindelningen bör underställas riksdagen för prövning med hänsynstagande även till medborgarservice och till den önskade regionala strukturen. Beträffande den första frågan avstyrker utskottsmajoriteten den föreslagna sammanläggningen av Z och Y-län till ett gemensamt regionalt verksamhetsområde och detta av flera skäl, som utskottets värderade ordförande nyss redogjort för och som jag därför inte här skall uppta tid med att upprepa. Vi vet allesammans att 1967 års polisutredning föreslog en genomgripande reform av den regionala polisorganisationen, vilken bl.a. skulle innebära att länsstyrelsen inte längre skulle vara högsta polismyndighet i länet och att det i stället skulle inrättas regionala polisstyrelser. Jag skall inte här och nu gå in på skälen för en sådan ordning, men vi kan givetvis konstatera att det finns vissa skäl för en omläggning av den regionala polisorganisationen. Justitieministern har varit inne på den; det gäller trafikpolitiken, brottsutvecklingen och annat. Det har bl.a. också representanter för länspolischefernas organisation framhållit för oss när vi har träffat samman. Men — och det vill jag särskilt understryka — skall en sådan omläggning göras, bör den ske i ett sammanhang och sedan den varit föremål för den samlade bedömning som den år 1970 tillsatta länsberedningen har att utföra. Det är säkert olyckligt — jag är också personligen av den uppfattningen — om man rycker ut ett län och sätter det på något sätt i strykklass, behandlar det annorlunda än de övriga. Vi vet också av smärtsam erfarenhet att en åtgärd av det här slaget drar andra med sig. Det är för övrigt inte heller klarlagt, såvitt jag kan bedöma, hur högsta ledningen av polisväsendet i ett spänt läge skulle fördelas mellan de två länscheferna, om man genomförde den här ordningen. Det finns således, enligt min mening, ingen anledning att här fatta några förhastade beslut. Vi kan gott invänta resultatet av länsberedningens arbete. Den argumentering som här har förts — att vi på något sätt skulle vara bundna av vårt ställningstagande förra året — tycker jag för min del är alldeles orimlig, alldenstund vi har bett att få sådana ärenden tillbaka till kammaren för riksdagens bedömning i varje särskilt fall. Då kan man knappast argumentera så som t.ex. herr Larfors nyss gjorde här. Beträffande den andra frågan, som gäller polisdistriktsindelningen, har utskottet nöjt sig med att hänvisa till vad det anförde när frågan var uppe till behandling vid 1972 års riksdag och därefter föreslagit att motionsyrkandena skall avslås. Det finns enligt min mening skäl att observera vad utskottet återger ur sitt av riksdagen godkända uttalande från år 1972. Man säger där att distriktsindelningsreformen inte får bli så långtgående att den leder till en icke önskad centralisering av uppgifterna i polisverksamheten. Inte heller får en ändrad distriktsindelning leda till att allmänheten i vissa områden får en sämre polisiär service. Vidare får inte distriktsindelningen stå i strid med den lokaliseringspolitik som statsmakterna från sysselsättningssynpunkt eller av andra skäl söker främja. Man säger också att frågan om en ändrad polisdistriktsindelning inte kan bedömas uteslutande med utgångspunkt i önskemålet om en rationell polisverksamhet, utan rationaliseringsintresset måste vägas mot allmänna intressen av annan art. Mot den bakgrunden ansåg — och anser — utskottet att personalförstärkningar borde övervägas som ett alternativ i varje särskilt fall då en distriktssammanslagning ifrågasätts och att stor hänsyn måste tas till praktiska lämplighetssynpunkter, bl.a. av näringsgeografisk och kommunikationsmässig natur. Jag är utomordentligt angelägen att med kraft understryka vad utskottet här säger.

Det kan då såvitt jag kan förstå, aldrig bli fråga om att t.ex. beröva ett regioncentrum med långa avstånd till annan huvudort dess poliskansli och polischef. Planerna på en sammanläggning av t.ex. Ljusdals och Hudiksvalls polisdistrikt måste då skrinläggas. Om i något fall tvekan skulle uppstå huruvida en indelningsändring står i överensstämmelse med de uppdragna riktlinjerna eller eljest särskilda skäl talar härför, bör enligt utskottets mening frågan underställas riksdagens prövning. Sådana särskilda skäl skall anses föreligga om en planerad indragning står i uppenbar strid mot de regionalpolitiska strävandena. Så snart eventuella planer på en sammanläggning står i strid mot de regionalpolitiska strävandena, skall alltså frågan om sammanläggning underställas riksdagens prövning — det måste enligt min mening vara den riktiga tolkningen. Och vi har frågor av det slaget, inte minst i mitt eget län. Jag finner det värdefullt att utskottet på nytt påminner om detta tidigare ställningstagande, och jag har därför vid utskottsbehandlingen låtit mig nöja med detta och anslutit mig till utskottets hemställan, som jag nu ber att få yrka bifall till.
Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har ju huvudsakligen uppehållit sig vid frågan om polisdistriktsindelningen. Riksdagen tog förra året ställning till den frågan. Herr Westberg hade då en avvikande mening, och det kan förklara att han nu går närmare in på den saken. Men vad jag fäste mig vid var att han sade, helt emot vad han var med och skrev under förra året, att han numera anser att inga som helst sammanföringar av län till regionala polisregioner skall ske förrän länsberedningen har lagt fram sina förslag. Det är alltså en helt ny ståndpunkt i dag i förhållande till den som han intog för ett och ett halvt år sedan. Det leder mig tillbaka till den diskussion som fru Kristensson förde, att det skulle föreligga särskilda skäl till att nu gå ifrån den ståndpunkt man intog i fjol. Fru Kristensson frågade mig om man inte hade någon avsikt bakom, när man reste upp till Jämtland för att på ort och ställe undersöka saken. På det vill jag svara att självfallet hade vi ett behov av att fara dit upp just därför att detta uppseendeväckande hände — att riksdagsledamöter som förra året hade anslutit sig till ett principuttalande av riksdagen i år motionerade om att man skulle gå stick i stäv mot det principuttalandet. Jag kan fortfarande inte få i mitt huvud annat än att man här har gjort en underlig helomvändning som jag inte kan finna något sakligt underlag för. Det gör att jag anser det högst betänkligt om riksdagen skall slå in på den linjen att man gör principuttalande ett år och sedan ett eller ett och ett halvt år efteråt har en annan åsikt. Detta måste ju skapa förvirring hos regeringen, som inte vet vad som verkligen är riksdagens avsikt. Det gör det naturligtvis väldigt svårt att presentera förslag för riksdagen när man inte vet hur det kommer att bemötas även om riksdagen har gjort ett uttalande i förväg.